Herr talman! Med anledning av de här uppresningarna från och vill jag meddela att vår riksdagsgrupp alltid brukar ha förtroende för vad dess företrädare säger här i kammaren. Jag har därför bett ledamöterna i vår riksdagsgrupp att inte resa sig upp efteråt — det skulle jag fatta som något egendomligt. I andra partier är det tydligen på ett annat sätt. Herr Burenstam Linder har här talat om hur inflationen tilltagit, hur det brister i fråga om ökningen av produktiviteten och om hur otillräcklig sysselsättningen är. Ja visst, herr Burenstam Linder, sådan är kapitalismen. Det är det system som moderaterna slår vakt om. Moderaternas talesman låtsas här vara motståndare till att staten ger subventioner och gåvor till de privata företagen. Det är med förlov sagt ren demagogi. Moderaterna och de övriga borgerliga partierna kräver ju i dag, enligt vad de skrivit i finansutskottets betänkande, höjda investeringsavdrag och bidrag till företagen. Herr Burenstam Linder försöker vilseleda allmänheten när han påstår någonting annat. Det är på dagen tre månader sedan vi senast diskuterade ekonomisk politik i riksdagen. Även då låg ett betänkande från finansutskottet som grund. Den gången var alla partier utom vpk eniga i bedömningen av den ekonomiska utvecklingen och om vilken politik som borde föras. Från moderater till socialdemokrater var man överens om att representanter för staten, arbetsköparna, de fackliga organisationerna och de politiska partierna skulle sätta sig tillsammans vid det runda eller avlånga bord, som de borgerliga länge talat om, och träffa en uppgörelse om priser, skatter och löner. Man var överens om en statlig inkomstpolitik riktad mot fackföreningsrörelsens frihet. Vänsterpartiet kommunisterna bekämpade då och bekämpar i dag en sådan statlig inkomstpolitik. Erfarenheterna från andra kapitalistiska stater visar entydigt att den innebär en tvångströja på fackföreningsrörelsen och gynnar kapitalet. Vpk förespråkar i stället stöd till lönearbetarnas kamp och åtgärder som begränsar monopolens maktfullkomlighet, som begränsar inflytande för spekulationsoch vinstintressena. Endast med en sådan inriktning av politiken kan man effektivt bekämpa inflationen. I dag har denna borgerlig-socialdemokratiska koalition splittrats i vissa frågor. Man säger sig inte längre ha den eniga bedömning av den ekonomiska utvecklingen, inte den eniga uppfattnir.g om den ekonomiska politiken som man hade för bara tre månader sedan. Nu har man ju kommit in i ett valår. Men skall regeringspartiet kunna övertyga lönearbetarna om att det handlar om någonting annat än taktiska förskjutningar, så måste man ju rimligen här i dag också ta avstånd från den uppgörelse man träffade med de borgerliga partierna i december. Gör man inte det finns det ju allt skäl att tro att dagens oenighet endast är taktiskt betingad. I vissa delfrågor framförs i finansutskottets betänkande fyra olika ståndpunkter — från moderaterna, från mittenpartierna, från socialdemokraterna och från vänsterpartiet kommunisterna. Jag vill redan här tala om hur vi kommer att rösta. Vårt parti har i alla frågor egna alternativ, som enligt vår uppfattning bäst motsvarar det arbetande folkets intressen. Om våra krav slås ut i de inledande omröstningarna, kommer vi i slutomröstningarna att i allmänhet rösta mot de borgerliga partierna och med socialdemokraterna. Undantag är uttalande om kommunernas ekonomiska situation, där vi anser att den socialdemokratiska skrivningen är utomordentligt dålig. Där lägger vi i slutomröstningen ner våra röster. Vi tar denna ställning i slutomröstningarna utan att känna någon entusiasm för de socialdemokratiska ståndpunkterna. Det är ingen grundläggande skillnad mellan de socialdemokratiska och de borgerliga linjerna i den ekonomiska politiken. Bägge är varianter av en och samma huvudlinje som går ut på att med olika medel söka bevara och stärka kapitalägarnas makt över näringslivet. Denna politik söker att med subventioner, med skattelättnader, med gåvor och med lämpor få kapitalisterna att göra det de måste göra för att kunna förbli kapitalister: öka sitt kapital och investera. Dess syfte och verkan blir därför att trygga och förbättra kapitalets profitutsikter. En sådan inriktning av den ekonomiska politiken vill vi inte alls stödja. Men med hänsyn till röstförhållandena i riksdagen är vi tvungna att lägga våra röster på den ena eller andra sidan. Även om vi är kritiska mot den nuvarande grundlinjen för socialdemokratins politik känner vi självfallet större gemenskap med ett parti som tillhör arbetarrörelsen än med herrar Bohmans, Ahlmarks och Fälldins partier. Vi känner också ett större ansvar för arbetarrörelsens gemensamma sak än de socialde mokratiska ledare och chefredaktörer som förkunnar att ett av socialdemokraternas viktigaste mål är att krossa vpk i valet. Sedan debatten i december har Sverige flyttat sig en liten bit i det ekonomiska ekorrhjulet. Men ingen vet med säkerhet hur den närmaste tidens utveckling blir. Det finns risk för ökad arbetslöshet under vårmånaderna. Prisstegringen kan bli starkare än man räknat med. Produktionsutvecklingen är också osäker. Det avslöjar bristen på verklig ekonomisk planering efter mer än 40 år av socialdemokratiskt regeringsinnehav. Regeringen ställer som målsättning för den ekonomiska politiken att driva fram en ny högkonjunktur. En sådan kommer väl också så småningom enligt de lagbundenheter som gäller för kapitalismens utveckling. Men vi vet också att därefter kommer en ny ekonomisk kris. Den ekonomiska politik som nu bara ställer som sitt mål att driva fram en ny högkonjunktur driver därmed också fram en kommande konjunkturnedgång. Det är detta man kan kalla kapitalismens ekorrhjul. Den tid ligger emellertid bara ett årtionde tillbaka när de socialdemokratiska ideologerna gick ut och lovade att det aldrig mera skulle bli en omfattande arbetslöshet i Sverige. Massarbetslöshet är i fortsättningen förbjuden, sade man. Och man hittade på ett nytt långt ord och sade: ”Vi lever numera i fullsysselsättningssamhället.” Ett tag fanns det folk som trodde på det där. Den som främst förfäktade den nya teorin hann t.o.m. att bli professor på den. Den nya arbetslösheten drabbade andra. I dag måste alla erkänna att de kapitalistiska ekonomierna långt ifrån lyckats lösa sina problem. 17 miljoner arbetslösa och en stark inflation visar att kapitalismens kris fördjupas. Den kapitalistiska ekonomin är oförmögen att lösa de växande problem som dess egen utveckling skapat. Teknikens och övriga produktivkrafters utveckling kräver samordning och planering, kräver en medveten hushållning med knappa naturresurser, kräver att arbetsförhållandena förmänskligas så att förstörelsen och utslagningen av arbetskraft stoppas. Kapitalismen har i stället gett människorna växande arbetslöshet, tilltagande inflation, ökad hets och stress i arbetet, minskad ekonomisk tillväxttakt. Dessa tendenser framträder som vi vet också i den ekonomiska och sociala utvecklingen i Sverige. Det har uppkommit en kronisk, en bestående arbetslöshet som ökat för varje konjunkturperiod. Prisstegringen, inflationen har också gått allt snabbare för varje tidsperiod och framträder numera även under de ekonomiska kriserna. Takten i utvecklingen av produktionen har däremot saktat av. Dessa omdömen gäller om man jämför femårsperioderna från 1960 och framåt. Det är alltså ingen ljusnande bild som utvecklingen visar. För mig är det oförklarligt hur företrädare för regeringen kan stiga upp och slå sig för bröstet och tala om hur förträffligt allt enligt deras mening är i detta land. Vänsterpartiet kommunisterna begränsar sig inte till allmän kritik av det kapitalistiska samhällssystemet. Vi tar upp kampen för konkreta åt gärder som värnar om de arbetandes intressen och visar vägen till ett förnuftigt samhällssystem. Vi har sammanfattat våra förslag, vilka gäller kampen mot arbetslösheten och åtgärder mot inflationen, i två omfattande motioner till årets riksmöte. Den senare föreligger till behandling i dag. Finansutskottets majoritet skriver nu att åtgärder ”för att begränsa prisstegringarna måste prioriteras högre vid utfromningen av den ekonomiska politiken”, dvs. på vanlig svenska att det är viktigt att bekämpa prisstegringarna. Men de åtgärder som föreslås i den kommunistiska motionen passar inte. Man säger bara att utskottet och riksdagsmajoriteten avvisade samma krav för tre månader sedan och att ingenting hänt som bör föranleda ett annat ställningstagande. När man läst det går man förstås till den utförliga diskussion om våra förslag som finansutskottet troligen förde i sitt betänkande för tre månader sedan. Vad stod där? Jo, följande: ”Vad utskottet i det föregående anfört beträffande inriktningen av den ekonomiska politiken innebär att utskottet avstyrker motionen 101”, dvs. vpk:s motion. Ja, det var verkligen utförligt och övertygande. Alla begriper ju efter detta att våra förslag är kass. Risken är bara, herr talman, att en del människor — som kallas väljare vart tredje år — när de tar del av detta börjar fundera över hur det går till i riksdagens utskott och om det inte rent av var meningen från början att utskotten skulle sakbehandla förslag från riksdagsledamöterna. Vi har emellertid denna debatt, och då skall jag begagna tillfället till att fråga talesmännen för den socialdemokratiska gruppen och för mittenpartierna vad det är för punkter i vpk:s program för kampen mot inflationen som de tycker så illa om eller som är så dåliga att man kan avfärda dem med bara en rad. Jag upprepar punkterna, som i vår motion är utförligt motiverade: 2. Skärpt kontroll över och åtgärder mot de multinationella företagens prispolitik. 3. Ingrepp mot märkesvaruraseri och fördyrande reklamjippon. Till dessa krav på det ekonomiska planet bör också läggas ett krav med vidare motivering men som har betydelse också för kampen mot inflationen, nämligen en kraftig nedskärning av militärutgifterna. Enligt uppgift i en tidning på tisdagen skulle de fyra s.k. stora partierna ha bestämt sig för att det inte skall föras någon försvarsdebatt i årets valrörelse. Om uppgiften är riktig är det ett svek mot väljarna. Försvarets utformning och de höga militärutgifterna hör alldeles självklart till de frågor som väljarna skall ha rätt att ta ställning till i riksdagsvalet. De samverkande partierna kommer heller inte att kunna smita ifrån en försvarsdebatt. Den kommer bl.a. att gälla förhållandet mellan militärt slöseri och kvalitetskrav. När det byggs ett bostadshus eller framställs en maskin för civilt bruk är det ett självklart krav att produkten skall gå att bruka för sitt ändamål. När Wallenberg säljer militära flygplan till staten anses det tydligen inte lika självklart att de skall kunna flyga. Jag återvänder till vårt 10-punktsprogram mot inflationen. Vilken eller vilka punkter i detta program är det företrädarna för mittenpartierna och socialdemokraterna tycker så illa om? Är det fel på alla punkter? Är det eventuellt så att ni egentligen inte vill ta upp en verklig kamp mot inflationen utan bara tala om den? Eller har ni samma ståndpunkt som Svenska arbetsgivareföreningen för fram i sin stort påkostade och grovt förljugna propagandakampanj, som också påstås gälla inflationen? Jag vill klart deklarera att det krav som arbetsköparna ställer som det avgörande för att stoppa inflationen, det finns inte med i vpk:s program. Det kravet är lönestopp. Och hela det stora propagandajippo som Arbetsgivareföreningen nu driver under en förment objektiv mask är uteslutande riktat mot lönarbetarna och de fackliga organisationerna. Man påstår helt frankt att orsaken till den nuvarande inflationen är ökningen av lönerna och andra kostnader för de anställda. Inte ett ord om profiterna! Inte ett ord om monopolen! Inte ett ord om spekulationen! Nej, lönerna är busen, och konsekvensen av arbetsköparnas propaganda är också kravet på lönestopp. ”Statlig inkomstpolitik” är enda lösningen, säger den ekonomiske expert som anlitats. Hela den s.k. analys som presenteras i arbetsköparnas material är grundfalsk. Det är inte alls lönerna och lönekampen som är orsak till inflationen. Avgörande är i stället den tilltagande monopoliseringen, den uppdrivna spekulationen, militariseringen av de kapitalistiska ekonomierna, ökningen av allt slags improduktiv verksamhet, kapitalismens skärpta motsättningar och begynnande förfall. Arbetsgivareföreningen vräker ut miljonbelopp i sin nya propagandakampanj, som är riktad både mot lönarbetarnas kamp och mot de politiska partier som söker utveckla kampen mot inflationens orsaker. Det är utomordentligt viktigt att arbetarrörelsen går till bestämd motattack mot arbetsköparnas propaganda, som sprids på biblioteken, i skolorna osv. Denna propagandakampanj har också sitt bestämda sammanhang med den rundabordskonferens som socialdemokraterna gått med på att sätta sig till i vår tillsammans med de borgerliga partierna, arbetsköparna och de fackliga organisationerna. Arbetsgivareföreningens propaganda avslöjar den björnsax i vilken man vill söka fånga de fackliga organisationerna. Andra talesmän för vpk kommer här i debatten att utförligt behandla våra synpunkter på sysselsättningspolitiken och den allmänna näringspolitiken. Jag vill här bara kraftigt understryka två saker. För det första beträffande kampen mot arbetslösheten: De åtgärder som hittills vidtagits för att möjliggöra för alla ungdomar att få ett meningsfullt arbete är helt otillräckliga. Det finns stora eftersatta behov i det svenska samhället — brist på daghemsplatser, brister när det gäller sjukhusplatser, otillräckliga vårdresurser när det gäller våra gamla, otillräckliga kollektiva kommunikationer, otillräckliga insatser mot miljöförstöringen osv. Det finns å andra sidan hundratusentals människor som inget hellre önskar än att få komma in i ett nyttigt arbete. Det ekonomiska system dömer sig självt som inte förmår att använda arbetssökande människor för att tillfredsställa eftersatta behov. För det andra beträffande näringspolitiken och användningen av lönarbetarnas pengar i AP-fonderna: De många, ännu inte avslutade, turerna omkring Stålverk 80 avslöjar grundläggande brister i regeringens näringspolitik. Vi hälsade satsningen på Stålverk 80 med glädje. Vi ser med bedrövelse hur regeringen nu prutar ned planerna. Vi står fast samman med hela den arbetande befolkningen i Norrbotten i kravet på att Stålverk 80 skall fullföljas. Satsa helhjärtat på de statliga företagen i stället för på stödköp av aktier i de privata storbolagen! Norrbotten är inte det enda område i landet där det behövs statliga satsningar för att det skall bli en framtid för ungdomen. Ta en bygd som västra Hälsingland, där ungdomsarbetslösheten är en av de allvarligaste i landet. Vem tror att det hjälper ungdomarna i västra Hälsingland om fjärde AP-fonden kan köpa aktier i privata storbolag för ytterligare 500 milj.kr.? Däremot skulle det skapa en framtid för hela bygden om man tog en del av dessa pengar och satsade för att bygga upp nya statligt ägda företag. Exemplet kan mångfaldigas med andra bygder. Skattepolitiken hör inte direkt till dagens tema, men statsfinanser och ekonomisk utveckling kan inte diskuteras utan att man också tar upp skatterna. Det framgår alltmera klart att de olika bitarna i skattepolitiken inte kan lösas isolerat. De vanliga statsskatterna, företagsbeskattningen och den kommunala beskattningen hör ihop. Vi anser det alltjämt beklagligt att finansministern inte ville följa förslaget bl. a, från LO och från vpk att slå samman de tre skatteutredningarna. Det hade möjliggjort ett mera rationellt utredningsarbete. Nu blir det en rad gränsdragningsproblem. Vänsterpartiet kommunisterna kräver en grundläggande förändring av skattesystemet. Det nuvarande skattesystemet är djupt orättvist mot lönarbetarna och alla med små och medelstora inkomster, Löntagarna får betala skatt på vartenda öre de tjänar, på stora belopp t.o.m. flera gånger genom kombinationen av direkta och indirekta skatter. För de stora inkomsttagarna, spekulanterna, aktiebolagen, finns däremot utomordentliga möjligheter till skatteflykt. Skattesystemet silar mygg och sväljer kameler. De principer man måste följa för en reformering av skattesystemet är följande: En mera rättvis skattepolitik genom att bördorna lättas för lönarbetarna och de små inkomsttagarna, medan beskattningen däremot bör skärpas på stora inkomster, stora förmögenheter, spekulationsvinster, bolagsvinster, arv och gåvor. Förändring av de nuvarande avdragsreglerna så att höga inkomsttagare fråntas möjligheten att utnyttja avdragen för skatteflykt. Lättnader i kommunernas ekonomiska läge och minskning av kommunalskatten omedelbart genom att staten övertar viktiga utgifter för kommunerna. Övergång till en sammanslagen, progressiv statskommunal skatt. Progressiv bolagsbeskattning och skärpning av avskrivningsreglerna för företagen. Skärpning av realisationsvinstbeskattningen, så att inkomster av kapital alltid beskattas minst lika hårt som inkomster av arbete. Skattepolitiken måste beslutsamt användas som ett vapen i kampen för en jämnare inkomstfördelning och mot den starka förmögenhetskoncentrationen. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk:s reservationer vid finansutskottets betänkande, alltså reservationerna 1C, 2B, 3B, 4B, 5B och 6.

Herr talman! Av inläggen från finansutskottets reservanter framgår att meningsskiljaktigheterna när det gäller bedömningen av den internationella konjunkturutvecklingen under 1976 närmast rör styrkan och snabbheten i uppgången och när effekten kan väntas i den svenska ekonomin. Vid bedömningen av framtidsutsikterna är det värt att notera att uppsvinget startar från ett läge med lägre kapacitetsutnyttjande och större arbetslöshet än under någon tidigare konjunkturnedgång under efterkrigstiden. Utskottsmajoriteten har därför funnit att det kommer att ta tid innan uppsvinget utomlands leder till hög sysselsättning och ökade investeringar. Mot denna bakgrund finns det anledning att ifrågasätta regeringens prognos att den svenska exporten kommer att öka med 6,5 ". i år jämfört med 1975. Detta är sannolikt alltför optimistiskt beräknat av regeringen. Lagerökningen under fjolåret kan uppskattas ha ett värde av ca 10 miljarder kronor, och denna lageruppbyggnad fortsätter alltjämt. Innan exportindustrins stora lager reducerats till normal nivå blir återverkningarna av en exportuppgång på produktion och sysselsättning naturligtvis ganska begränsade. Effekten på svensk ekonomi av konjunkturuppgången i Europa och USA torde, som vi bedömer det, låta vänta på sig till tidigast i slutet av detta år, och först nästa år kan man vänta ett mera markerat genomslag i den svenska ekonomin. Vi har alltså att räkna med betydande svårigheter på arbetsmarknaden under den närmaste tiden, trots de relativt optimistiska sysselsättningssiffror som vi har kunnat notera på sistone, och risken för ökad arbetslöshet är trots allt överhängande under den närmaste tiden. Det är av denna anledning som centern och folkpartiet, som bildar majoritet i finansutskottet denna gång, i sitt alternativ till regeringens politik understryker behovet av en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap. Vi fullföljer därmed den linje som gällt sedan början av 1975, då centern och folkpartiet tog initiativet till den konjunkturpolitiska beredskapsplan som sedan dess har legat till grund för en rad arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Balansen i våra utrikesbetalningar har successivt försämrats, och regeringen har tillmätt den frågan sådan betydelse att man har brutit ut den ur behandlingsgången för långtidsutredningen och redan nu föreslagit att balansen successivt skall återställas fram till 1980. Vi har i princip ingenting att invända mot det målet, eftersom vi anser att Sverige som en rik industrination på sikt inte bör tära på resurserna från omvärlden. Med hänvisning till den mycket betydande lageruppbyggnad som sker i exportindustrin finns det dock ingen anledning att överdriva konsekvenserna av det ackumulerade bytesbalansunderskottet. När två tredjedelar av underskottet kan väntas motsvaras av en extraordinär lageruppbyggnad i exportindustrin är balansproblemet då allt kommer omkring mera en fråga om tid än om djupgående förändringar i vår ekonomiska situation. Det finns alltså ingen anledning att överdriva betydelsen av underskottet i bytesbalansen som sådant, men mot bakgrund av kostnadsutvecklingen i vårt land och exportindustrins konkurrenssituation kan underskotten naturligtvis inte heller nonchaleras. De måste tas med i kalkylerna för den ekonomiska politiken under de närmaste åren. I första hand måste, enligt vårt sätt att se, investeringsverksamheten i näringslivet få ett rejält uppsving, så att exportindustrin stärker sin konkurrenskraft. Detta gäller självfallet också den importkonkurrerande delen av näringslivet, som är lika viktig sett från denna synpunkt. De åtgärder som regeringen föreslagit för att stimulera näringslivets investeringar och därmed säkra sysselsättningen är enligt vår uppfattning klart otillfredsställande. Den ekonomiska politiken måste nu aktiveras framför allt med hänsyn till tre avgränsade huvudområden. För det första måste sysselsättningsberedskapen stärkas inför de påfrestningar som vi får räkna med under den närmaste tiden. För det andra måste näringslivets investeringar stimuleras i omsorgen om bytesbalansen och näringslivets konkurrenskraft. För det tredje måste målmedvetna åtgärder vidtas för att begränsa prisstegringarna och hejda inflationen. Herr Ekström noterade inledningsvis att regeringens politik varit styrande. Det är i och för sig ett märkligt konstaterande, eftersom en regerings uppgift ju är att vara styrande. Men vad som i hög grad påverkat regeringens handlingsmönster inom den ekonomiska politiken under såväl 1974 som 1975 har varit den aktivering av den ekonomiska politiken som centern och folkpartiet förespråkat och fått gehör för i finansutskottet och i kammaren. Det faller sig ganska naturligt att sysselsättningsberedskapen i detta sammanhang befinner sig i förgrunden för våra omsorger. För ett år sedan tog vi initiativet till en konjunkturpolitisk beredskapsplan, och en rad åtgärder för att stärka sysselsättningen har genomförts enligt våra intentioner under 1975. På vårt förslag beslutade riksdagen också om vissa andra stimulansåtgärder, t.ex. en höjning av barnbidraget fr.o.m. sista kvartalet i fjol och sänkningen av den allmänna arbetsgivaravgiften inom inre stödområdet. Tack vare dessa och andra åtgärder har sysselsättningen kommit att ligga på en hög nivå under hela 1975. Antalet sysselsatta har varit ca 100 000 fler 1975 än 1974. Den väsentliga delen av sysselsättningsökningen faller emellertid på den offentliga sektorn. Det är värt att notera att näringslivet stannat upp sin utveckling sysselsättningsmässigt. Till följd av konjunkturutvecklingen ökar nu riskerna för friställningar inom näringslivet. Det finns dessutom ett stort och växande antal människor som är undersysselsatta och ett stort antal som befinner sig utanför den reguljära arbetskraften och som har berättigade anspråk på sysselsättning. Till den senare kategorin får man framför allt räkna stora grupper av kvinnor och ungdom. Genom en förlängning av lagerstödet, genom frisläppande av investeringsfonder och genom ett aktivare samspel mellan stat och kommun söker man nu på skilda sätt förbättra och säkra sysselsättningen. Men det räcker inte. Framför allt är avsaknaden av en mera långsiktig sysselsättningspolitisk målsättning besvärande för regeringen. Långtidsutredningens prognos har tidigare av finansministern åberopats på ett sätt som kan uppfattas som en sysselsättningspolitisk målsättning för regeringen. Det är i så fall en låg ambitionsnivå. Den innebär att man medvetet lämnar hundratusentals människor utanför den gemenskap som rätten till arbete ger. Samtidigt har socialdemokratin inför årets valrörelse gått ut med ett valmanifest där man talar om ”arbete åt alla”. Om inte debatten om sysselsättningsfrågorna skall bli en cynisk lek med ord måste socialdemokratin nu definiera vad man menar med begreppet ”arbete åt alla”. Man bör då också i logikens namn vara beredd att mobilisera de åtgärder som behövs för att trygga sysselsättningen. Enligt centerns sätt att se måste ”arbete åt alla” innebära samma rätt och chans till arbete, var man än bor i vårt land. Det innebär enligt sysselsättningsutredningens kalkyler att vi till en bit in på 1980-talet bör skapa ca 400 000 nya arbetstillfällen. Från regeringens sida har man försökt undvika den här debatten med allehanda undanflykter, även om finansministern väl inte längre talar om att ”den svenska folkstammen inte räcker”. Det måste nu vara slut på undanflykterna från regeringens sida i sysselsättningspolitiken. Varför är man nu inte beredd att vidta åtgärder så att ungdomen, t.ex. i mitt hemlän Jämtland eller i övriga s.k. glesbygdslän, får samma reella chans till arbete som ungdomar i andra delar av landet? Det här gäller i och för sig det längre perspektivet fram mot 1980-talet, men passiviteten från regeringens sida i den långsiktiga sysselsättningspolitiken har också sin motsvarighet i den mera kortsiktiga. Den preliminära nationalbudgeten innehåller ett resonemang som också korresponderar med finansplanens värderingar och som ger intryck av att man närmast är beredd att acceptera en betydande arbetslöshet och att man är beredd att hålla nere utbudet av arbetskraft, dvs. endast i begränsad omfattning tillgodose de krav som nytillkommande grupper, ungdomar och andra, ställer på sysselsättningstillfällen. Även inom området för kreditoch investeringspolitiken kan vi inom centern notera att den aktiva ekonomiska politik vi förordat i finansutskottet nu ger resultat. Kreditpolitikens inriktning på att vidga den svenska kapitalmarknadens kapacitet och prioritera näringslivets finansiering måste dock nu med kraft fullföljas. Det är också viktigt att den utlåningsexpansion som sker i banksystemet styrs till näringslivet och inte leder till en från inflationistisk synpunkt betänklig ökning av köpkraften hos allmänheten. Det är inom detta område som motsättningarna inom den ekonomiska politiken nu klarast kommer till uttryck. Den generella bakgrunden till våra förslag är den kraftiga minskning av näringslivets finansiella sparande som skedde under 1975. Minskningen var då 7 å 8 miljarder, och detta sparande kan väntas gå ned ytterligare under detta år. Även om det sker en uppbromsning i lagerinvesteringarna finns det anledning att räkna med en fortsatt nedgång i det finansiella sparandet och i företagens likviditet. Därför krävs nu att nödiga kapitalresurser ställs till näringslivets förfogande och att investeringsverksamheten på alla sätt främjas. Detta är den bästa garantin för att säkra sysselsättningen. Regeringens inriktning är emellertid påfallande traditionell och ensidig. Man vill fördubbla fjärde AP-fonden, dvs. möjligheten i första hand för börsnoterade företag att bl.a. genom riktade nyemissioner få del av pensionsfondens pengar. Men man måste förstå att det kan te sig något utmanande att ungefär 40 ", av de medel som senast tillförts fjärde AP fonden kom från pensionsavgifter inbetalda för de anställda i företag med mindre än 20 anställda. Det är alltså i väsentlig utsträckning anställda och företagare i små enheter som skall avstå kapitalresurser till de större börsföretagen, som kanske därmed blir i stånd att köpa upp de mindre företagen och fortsätta koncentrationsprocessen i näringslivet. Å andra sidan är det självklart att det finns ett stort behov av kapitaltillskott också i de större företagen mot bakgrund av den utveckling under de senaste åren som jag här har skisserat. Vi har därför från centerpartiet och folkpartiet inte velat motsätta oss påfyllnaden av fjärde AP-fonden men väl ställt några villkor, av vilka det om maximering av AP-fondens inflytande i företagen är direkt kopplat till ett bifall till de 500 miljonerna. Herr Ekström har förbluffat mig med att tala om AP-fonden som ett investmentbolag. Det är ganska intressant. Innebär det en nyorientering i fjärde AP-fondens placeringspolitik, och vilka risker är man i så fall beredd att ta från AP-fondens sida? Är man villig att ta risker i samma utsträckning som andra investmentbolag eller har man någon annan målsättning med risktagandet?

Även om dessa är ekonomiska experter, tror vi att de som verkar ute på verkstadsgolvet i de aktuella företagen bättre behärskar de företagens problem än utsända, centralt placerade sk. experter. Till bilden hör också fördubblingen av aktiekapitalet i Statsföretagsgruppen som regeringen föreslår. Den direkta insatsen rör sig om en och en halv miljard. Saneringen av varvsindustrin kommer som vi i dag kan konstatera att kräva stora kapitalresurser och ställa stora anspråk på statens åtaganden. Till Stålverk 80 äskas nu visserligen bara 500 milj.kr., men Stålverk 80 är det verkliga isberget. Vad som döljer sig i fråga om kapitalanspråk i detta projekt vet vi inte, men det kanske finansministern kan upplysa om här i dag. Eller är det möjligen herr Ekström eller. herr Svanberg som sköter informationen i den frågan?

Jag vet inte om herr Svanberg anser att detta citat är användbart även för att beteckna dagens situation. Jag bara noterar att mot bakgrund av den senaste tidens händelser framstår den debatt i Norrbottenstidningarna, som herr Svanberg och jag har haft sedan jag krävt ett bättre beslutsunderlag i frågan, i en förklarad dager. Det är mot bakgrund av denna kompakta satsning på centraliserat storföretagande — i stor omfattning i statlig regi — som vi från centerns sida hävdar vårt krav på en radikal omläggning av näringspolitiken för att ge också de mindre företagen en rimlig chans till utveckling, givetvis vid sidan om de stora företagen. Detta tar sig nu uttryck i krav på kapitaltillskott från AP-fonden också via de institut som speciellt svarar för försörjningen av de mindre företagen och lantbruket med kapital. I annan ordning ställs krav på en väsentlig utbyggnad av företagareföreningarnas till småföretagen specialdestinerade utlåningskapacitet. Jag kan också som en indirekt kommentar till vad en annan reservant, Staffan Burenstam Linder, sade tidigare i dag att det självfallet finns en rad andra krav som också är värda att framföras men som egentligen inte hör hemma i finansdebatten. BI. a. har vi från centerns sida krävt att den diskriminering av egenföretagarna och andra småföretagare som sker i skattepolitiken måste upphöra. Men detta är en fråga vid sidan av den här debatten. De mindre företagen har en central position i vårt samhälle, framför allt ur sysselsättningssynpunkt. Det är anmärkningsvärt hur den socialdemokratiska regeringen bortsett ifrån att för den anställde är arbetet i det lilla företaget lika värdefullt som arbetet i det stora — den lilla arbetsplatsen är lika värdefull som den stora. De små företagen svarar dessutom för en särskild vitalitet i svenskt näringsliv och för den initiativförmåga och vilja till utveckling som är det karakteristiska med det personliga engagemanget i produktionsprocessen. Det skall till detta också läggas att de mindre företagen ur regionalpolitisk synpunkt spelar en avgörande roll, eftersom det är arbetsplatser i de små företagen som oftast är det enda arbetstillfälle som står människorna på de små orterna till buds. Utom åtgärderna på kapitalmarknaden föreslår vi också en utökning av investeringsavdraget och investeringsbidraget för maskiner samt att avdrag och bidrag skall kunna utgå också för investeringar i byggnader. I den socialdemokratiska reservationen hävdas att man ännu inte har ett tillräckligt faktaunderlag för att besluta om den typen av investeringsstöd — ett ganska märkligt konstaterande. Det råder inget tvivel om att det nu finns ett behov av ett investeringsstöd av den volym som vi föreslagit och att det från konjunkturpolitisk synpunkt är synnerligen angeläget att detta stöd får träda i kraft så snart som möjligt. Varje ytterligare dröjsmål försämrar stödets verkan och minskar den sysselsättningseffekt som vi förordar. Att det här verkligen gäller att balansera stimulansåtgärderna har vi velat understryka genom att betona att vi, om konjunkturförloppet det motiverar under nästa år, också är beredda att göra motsvarande dämpningar i investeringsaktiviteten för att bemästra inflationsutvecklingen. I samband med att man behandlar den svenska industrins investeringsvilja har de socialdemokratiska reservanterna gjort ett något kryptiskt konstaterande, där man säger: ”Av väsentligt betydelse har varit företagens växande insikt om att världsmarknaden kännetecknas av ständigt fortgående växlingar mellan uppgång och nedgång.” Det är ju som om det vore taget direkt från Falstaff Fakir. Denna skarpsinniga iakttagelse om att konjunkturväxlingarna går både upp och ned och att företagen inser detta tarvar egentligen ingen ytterligare kommentar, men nog förefaller det som om de socialdemokratiska reservanterna nöjt sig med att se verkligheten på verkstadsgolvet mer von oben, vilket inte kan vara nyttigt i längden. Det mest oroande för en sund ekonomisk utveckling är att de stora höjningarna av kostnaderna 1975 och 1976 kraftigt har försämrat det svenska näringslivets relativa kostnadsläge gentemot utlandet. Tidigare under 1970-talet har t.ex. de svenska lönekostnaderna inklusive sociala kostnader legat 30-35 "» över genomsnittet för våra konkurrentländer. Nu har kostnadsnivån enligt färska uppgifter stigit till ca 45 "» över genomsnittsnivån, vilket naturligtvis kan få konsekvenser för sysselsättningen. Endast under förutsättning att produktivitetsökningen inom svenskt näringsliv är i motsvarande grad större än i konkurrentländerna kan denna kostnadshöjning tas utan att det påverkar konkurrensförmågan. Det förefaller dock knappast sannolikt att produktivitetsökningen kan bli så mycket snabbare i Sverige än i andra länder, och då slår den stora kostnadshöjningen ut i försämrad konkurrenskraft. Det antiinfla tionsprogram som finansutskottet på centerns förslag aktualiserade i december och som riksdagen beslöt begära hos regeringen blir ett mycket väsentligt inslag i stabiliseringspolitiken. Herr Ekström verkade nu darra på manschetten och inte vara riktigt säker på innebörden i vår fina uppgörelse från december. Jag vill då påpeka att om några grupper förlorar på inflationen i detta samhälle är det småspararna och löntagare i lägre inkomstlägen. Det är en mycket allvarlig utveckling, som måste inspirera regeringen, när man nu går att dra upp riktlinjerna för dagordningen vid den rundabordskonferens som kammaren har beställt. Inflationen framstår i dag som det främsta hotet mot en sund ekonomisk utveckling. Vi behöver nu framför allt en aktiv ekonomisk politik kombinerad med en realistisk nyorienterad näringspolitik, som gör det möjligt att ta till vara människors vilja till arbete och utveckling och att använda produktionsresurserna i samhället på bästa möjliga sätt. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan i betänkande nr 20.

Herr talman! Den här debatten handlar om hur de ekonomiska framtidsutsikterna ter sig. Hur stor är risken för att fler skall bli utan jobb? Hur stor är risken för att priserna skall fortsätta att raka i höjden? Vad måste göras för att trygga jobben och hålla priserna i schack? Och vad är förenligt med en stark ekonomi, som bevarar vårt välstånd, ger oss medel för reformer och bibehåller vårt oberoende gentemot andra länder? Om man får tro en undersökning som statistiska centralbyrån gjort ser majoriteten av svenska folket dystert på resten av det här året åtminstone. Nio av tio hushåll tror att den ekonomiska situationen antingen försämras eller förblir oförändrad. Frågan ställdes i januari, då 92 000 gick utan arbete, därav 36 000 ungdomar, då ytterligare 25 000 var varslade om uppsägning och då priserna på ett år stigit med 11 "+. Att mot den här bakgrunden tro på en oförändrad ekonomisk situation kan knappast kallas att se ljust på framtiden. Denna dystra syn på möjligheterna att under 1976 förbättra läget — pressa tillbaka arbetslösheten och dämpa prisstegringarna — kontrasterar bjärt mot den glättade optimism som utstrålar ur regeringens ekonomiska dokument, finansplanen. Den hade presenterats just innan den här un dersökningen gjordes. Svaren kan därför också ses som ett uttryck för en djup misstro mot regeringens bedömning och förmåga att infria sina egna profetior. Det verkar som om många med en resignerad suck säger sig att dåliga tider måste genomlidas. Erfarenheterna från 1971-1973 sitter djupt. Denna pessimism kan vara förklarlig också av ett annat skäl. Världen omkring oss har genomgått en ekonomisk kris av sällan skådad omfattning. I England förlorar just nu dagligen 1000 människor sitt arbete. En av tio på den engelska arbetsmarknaden är arbetslös. I Västtyskland håller läget på att förbättras, men fortfarande är drygt 1 miljon utan arbete. I USA räknar man arbetslöshetskön till dryga 7 miljoner. Sammanlagt i de s.k. OECD-länderna går 17 miljoner människor utan arbete. Att vi skulle komma undan denna kris med blotta förskräckelsen förefaller inte troligt för många. Det här är ändå små problem jämfört med u-ländernas situation, kan någon skjuta in. Ja visst. Men om vi i de rika länderna missköter vår ekonomi, blir våra möjligheter att hjälpa de verkligt fattiga ännu mycket mindre. Vi har hittills i stort sett lyckats undkomma denna djupa internationella kris. Det har till viss del sin förklaring i att regeringen dragit vissa slutsatser av egna felgrepp åren 1971-1973. Men det har också att göra med jämviktsriksdagen. Regeringen har varit tvungen att lägga om sin politik så att den fått stöd av majoriteten i riksdagen. Det har inneburit en omläggning in mot mitten. Folkpartiets inställning under de här åren har varit att ta aktiv del i politikens utformning. Resultatet har blivit en mer alert politik än vid förra lågkonjunkturen, en politik som i ett tidigare skede gått till attack mot arbetslöshet och stagnation. Viktiga inslag i den politiken har varit de skatteomläggningar som genomförts under arbetsnamnen Haga I och Haga II. Det har som resultat haft ökade disponibla inkomster förra året och i år. Härigenom har efterfrågan hållits på en hög nivå, vilket också räddat sysselsättningen i många företag. Ett annat resultat av de överenskommelser som folkpartiet medverkat i och som haft stor betydelse för att hålla de bistra tiderna från dörren, är höjda folkpensioner och höjda pensionstillskott liksom höjda barnbidrag från den 1 oktober förra året. Åtskilliga andra åtgärder som nu håller konjunkturen under armarna —- som med andra ord ger arbete åt människor som annars skulle sakna det — är ett resultat av det beredskapsprogram som folkpartiet och centerpartiet lade fram för ett år sedan och som riksdagen då ställde sig bakom. Dessa olika faktorer sammantagna har hittills medverkat till att rädda vårt land undan den djupa ekonomiska kris som skakat om många stora industriländer och ställt miljoner människor utan arbete. Våra möjligheter att segla över det här bråddjupet bör vara goda. Läget på vår arbetsmarknad tycks ju också ha förbättrats något under februari, även om jag tror att vi skall vara väldigt försiktiga med att ännu ropa ”faran över”. Mot minskningen av öppet arbetslösa står nämligen en ökning av antalet sysselsatta i beredskapsarbeten med dryga 6 000 och av antalet i arbetsmarknadsutbildning och halvskyddat arbete med lika mycket. Det är förträffligt att den allvarliga utvecklingen i januari så snabbt har kunnat stävjas med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Att det har varit nödvändigt är emellertid ett uttryck för att det inte i första hand är en förbättring av konjunkturen som resulterat i en minskning av de öppet arbetslösa. Om man ser till antalet arbetslöshetsförsäkrade finner man att förbättringen är mycket blygsam mellan januari och februari. Även en jämförelse med förra vintern ger klart belägg för att läget på arbetsmarknaden sannerligen inte är gott. Det fanns t.ex. 10 000 fler lediga platser vid samma tid i fjol att välja bland för de arbetslösa. Jag tror dock att vi med de olika åtgärder som vi i enighetens tecken diskuterat fram här i riksdagen under fjolåret gett regeringen de instrument som behövs för att hålla arbetslösheten under kontroll. Regeringen har ju också satsat mer på sysselsättningen nu än man gjorde 1971, då en ökning av valutareserven var viktigare än den fulla sysselsättningen. Men det är nu något annat än att lita på att de goda tiderna står bakom hörnet och väntar. Regeringen får inte låta sig invaggas i passivitet av de litet trevligare siffrorna för arbetslösheten i februari eller av sina egna prognoser om en snar förbättring. Vi som kommer ihåg Gunnar Strängs ständiga utrop åren 1971 och 1972 om att nu blir det bättre, för att månaden senare få belägg för motsatsen, kommer länge att vara misstänksamma mot herr Sträng som siare. Till de dystra inslagen på arbetsmarknaden har länge hört att så många ungdomar går utan arbete. En förbättring skedde mellan januari och februari i år. Det är med stor sannolikhet ett resultat av de olika åtgärder som folkpartiet efter förmåga försökt driva fram. Det finns ingen anledning att rota länge i gamla synder, men jag kan inte underlåta att säga att om regeringen tagit fasta på vårt förslag att garantera alla arbetslösa ungdomar arbete redan när vi förde fram det förra vintern, hade många ungdomar besparats den nedbrytande upplevelse som arbetslöshet alltid innebär. Nu har regeringen efter hand ökat insatserna för att ge ungdomarna arbete, senast genom att ta fasta på ett folkpartiförslag från i höstas att höja statsbidragen till kommuner som inrättar särskilda arbeten för ungdomar. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Kommunernas intresse för att ordna jobb åt ungdomar har uppenbarligen ökat. Jag vill därför uppmana regeringen att också ta upp vårt krav på ett motsvarande bidrag till företag som nyanställer ungdomar. Om man skall klara sysselsättningen i ett pressat läge räcker det inte med att påverka företagens sysselsättningspolitik. Det är viktigt att också landstingens och kommunernas möjligheter att hålla uppe sysselsättningen är goda. Men alla vet att kommunernas ekonomiska läge är pressat redan nu. Om vi vill att kommunerna skall ge det bidrag till sysselsättningen som är nödvändigt måste de ges rimliga ekonomiska förutsättningar. De höjda statsbidragen till kommuner som ordnar jobb åt ungdomar är ett litet bidrag i den riktningen. Men större tag måste till om det visar sig att kommunerna får problem att hålla uppe sin verksamhet. De här frågorna menar vi är nödvändiga att se närmare på när kommunernas företrädare snart skall träffa regeringen i nya överläggningar om kommunalskatterna. Av någon anledning är inte socialdemokraterna av samma mening. Inte ens herr Ekström, som genom sitt uppdrag som ordförande i kommunalekonomiska utredningen bättre än de flesta borde känna till kommunernas problem, visar någon vilja att bifalla våra förslag i den här riktningen. Av vilja eller av tvång — det låter jag vara osagt — har regeringen under 1974 och 1975 varit mer lyhörd för ändringar och kompletteringar av den egna konjunkturpolitiken. Utöver kommunernas ekonomiska situation och kampen mot ungdomsarbetslösheten har regeringen på en viktig och central punkt för sysselsättningen och den framtida stabiliteten i ekonomin i år tyvärr slagit dövörat till. Det gäller frågan hur vi skall kunna stimulera investeringsverksamheten. Att det är nödvändigt med en kraftig utbyggnad av vår produktionsförmåga råder ingen oenighet om. Regeringen ger i finansplanen många belägg för att våra möjligheter att producera och konkurrera med utlandet är av avgörande betydelse för att klara sysselsättningen under de närmaste åren. Det har varit en riktig politik och nödvändig främst på grund av att den importerade oljan blivit dyrare. Men våra stora utlandslån skall betalas tillbaka. Det kan ske samtidigt med bevarad standard här hemma bara om vi kan betala med ökad export. Då måste produktionskapaciteten byggas ut. Så långt är vi eniga med regeringen. Men nu inträffar det märkliga. Trots att regeringspolitiken enligt regeringens egna uträkningar inte leder till någon nämndvärd ökning av industrins investeringar, vägrar man göra någonting åt saken. Man säger sig alltså vilja att företagen nu beslutar om utbyte och inköp av nya maskiner och annan utrustning och igångsättning av byggnadsprojekt men är inte beredd att göra någonting för att resultatet skall bli bättre än i fjol. Det är märkligt och svårbegripligt. Strax före jul kom den s.k. långtidsutredningen. Den säger en del kärva sanningar om ekonomin de närmaste åren. Den här utredningen görs som bekant i herr Strängs eget departement. I den utredningen säger man klart ut att industrins investeringar måste stiga med 5-6 "» per år om vi skall ha balans i affärerna med andra länder år 1980. Men i ett annat dokument från samma departement, är man helt till freds med en investeringsökning på knappt 1 ".. Nu kan man diskutera det nödvändiga och kloka i långtidsutredningens målsättning. Men den målsättningen har regeringen ställt sig bakom. Mot den bakgrunden är förnöjsamheten med denna enda futtiga procents ökning för 1976 oförsvarlig och obegriplig. Man försvårar ju för sig själv att nå de mål man sätter upp genom att vara så ovillig att stimulera investeringsverksamheten. Därför måste min fråga till finansministern bli: Varför talar regeringen med två tungor? Varför vill ni inte se till att industrins investeringar skjuter fart nu när ekonomin och sysselsättningen skulle må bra av det? Varför försvårar ni för er själva att nå det mål om balans 1980 som ni ställt upp? Jag har en känsla av att regeringspartiets företrädare i finansutskottet insett att det vore klokt att följa våra förslag om omedelbara ätgärder för att förmå företagen till tidigareläggning av investeringarna. Bindningen till den bedömning som herr Sträng gjorde redan i december har emellertid varit för stark. Konflikten har man löst genom att tala om att förslagen är ”för tidigt väckta”. Det är nu en egendomlig argumentering. Det grundläggande för regeringens konjunkturbedömning är ju att det blir bättre redan i höst, därför att vi redan då skall få draghjälp från andra länder. Om socialdemokraterna i utskottet hade avvisat våra förslag med argumentet att de var för sent väckta, då hade jag förstått logiken. Men för tidigt? Slutsatsen av det resonemanget måste ju bli att när väl konjunkturen förbättras skall den stimuleras. En imponerande uppvisning i logiska kullerbyttor — men inte i klok konjunkturpolitik. Herr Ekström vill jag därför gärna fråga: När är tiden inne för bättre investeringsstimulanser? Den andra orsaken till oenighet i fråga om investeringspolitiken har att göra med principer och ideologier och är kanske därför intressantare och även mer upplysande för allmänheten. Här kommer gränslinjen till synes klart och tydligt mellan en socialistiskt färgad politik som strävar efter centralstyrning och maktkoncentration och en liberal som vill begränsa den centrala styrningen och sprida makten. Konkret gäller det dels om några få män i fjärde AP-fondens styrelse skall kunna skaffa sig obegränsat inflytande genom att köpa aktier i några stora bolag, dels om den hjälp till expansion som ges åt företagsamheten bara skall gälla de statliga och de stora företagen eller om också de små skall få med av kakan. Folkpartiets självklara vägval här är att söka begränsa och balansera maktutövningen från den centrala fondstyrelsen och att ge bättre villkor också för den mindre företagsamheten. En rik flora av små företag är bland mycket annat också en väg att balansera koncentrationen av makten. Regeringen uttalar som sagt i finansplanen en stark vilja att stimulera investeringarna. Och så räknar man upp hur det skall gå till: Allt detta kan i större eller mindre grad försvaras. Men observera att alla åtgärder som regeringen föreslår innebär en möjlighet för centrala myndigheter att styra och i sista hand pröva investeringsändamålen. Inga förslag om förbättrade generella villkor för företagsamheten och inte ett ord om hur de små företagen — utestängda från fjärde fonden och investeringsfonderna — skall få tillgång till mer kapital. Denna ensidiga inriktning förstärker maktkoncentrationen på två vägar: dels genom en stark koncentration av beslutanderätten till centrala myndigheter, dels genom en stark koncentration av insatserna till de stora och de statliga företagen. Det åligger självklart ett liberalt parti att motverka dessa risker. Vi vill inte göra det genom att försämra för vare sig de stora företagen eller de statliga. Vi har därför inte velat gå in för en politik, som kunnat minska mängden kapital som ställs till investeringsverksamhetens förfogande och inte heller bara för en omfördelning av en given mängd kapital. Vi har i stället lagt upp politiken efter följande tre linjer: mer kapital, både riskvilligt och lånemedel, bör komma ut till företagen, kompletteringen skall i första hand avse de vanlottade mindre företagen, den centrala maktens möjligheter att styra måste begränsas. Vi har att utgå ifrån en situation där en väldig kapitalansamling ligger i de centrala AP-fonderna. Vi har också att utgå från att företagens egna kapital behöver tillskott om relationen mellan eget och främmande kapital inte skall bli alltför sned. Det finns därför ett uppenbart behov av att släppa fram sparande i AP-fonder också till börsen. Men inflytandet som detta ägande för med sig måste uppmärksammas. Vi har därför föreslagit att fjärde fonden inte skall få disponera över mer än 5 ", av röstvärdet i resp. bolag. Men det här hjälper nu inte de små företagen. Och det är inte bara av den anledningen de känner sig missgynnade. Kapitalförsörjningen måste förbättras. De små företagen måste ges samma chans till överlevnad och vidareutveckling som de stora. Vi föreslår därför att den mindre företagsamheten ges bättre kreditvillkor genom att de s.k. mellanhandsinstituten får ökad utlåningskapacitet. Hit räknar vi också AB Företagskapital, som kan gå in med riskvilligt kapital. Vidare måste företagareföreningarna ges långt bättre möjligheter att stödja de minsta företagen. Det är de åtgärder som är aktuella i dag. Men det är ingalunda tillräckligt för att förändra klimatet för den mindre företagsamheten. Det är inte en enda åtgärd som kan åstadkomma det. För det behövs en lång räcka förändringar inom skatteoch näringspolitiken. Men låt mig nämna åtminstone tre olika andra åtgärder som jag menar bör läggas till det jag nu nämnt och som antyder inriktningen av de förändringar som är nödvändiga. Många små företag faller ofta när större förändringar står för dörren. Det kan vara generationsskiften eller nödvändiga större omställningar av tillverkningen eller en allvarlig konjunktursvacka. Då har de små företagen mindre motståndskraft än stora välkonsoliderade företag. Det beror bl.a. på beskattningsreglerna vid arvsoch generationsväxlingar. Men det beror också på att de små företagen inte kunnat bygga upp fonder av samma slag som stora företag — fonder som kan tas till när vargatider väntar. Vi har därför föreslagit att de mindre företagen med vinstmedel men också med löneskattemedel skall ges rätt att bygga upp trygghetsfonder. Det skulle hålla många småföretag flytande över problemperioder. Lätta bördan för de tusentals minsta genom att ta bort löneskatten för fem anställda. För stora företag betyder inte det mycket, men för små skulle det i marginalen ge en mycket värdefull hjälp. Rensa i blankettfloran. Tusentals arbetstimmar går i dag åt för att serva myndigheter med uppgifter av alla slag. Det måste gå att lätta den arbetsbördan. Jag överdriver inte om jag säger att åtskilliga företagare överväger att lägga av just av den här anledningen. De orkar helt enkelt inte med det ovanpå allt annat. Det är tre åtgärder av olika innebörd och olika storlek men som är centrala i den vardag som är småföretagarens. Det här är inte en isolerad fråga för några hundratal företagare. Det gäller hundratusentals människor som arbetar i eller på annat sätt är beroende av att företagen kan leva vidare. Många bygder runt om i vårt land skulle läggas öde om inte småföretagen fanns. I senaste numret av tidningen Vi finns ett intressant reportage om småföretagsamheten i Gnosjö i Småland. Företagaren Gunnar Johansson, som startade ett litet företag efter att tidigare ha varit busschaufför, gör reflexionen: ”Nu skulle det vara svårare att börja. Och utvecklingen har väl stannat av i Gnosjö. Inte så många nya företag: det finns gott om idéer i Gnosjö, det har det alltid funnits, men det är ont om pengar, och det har det alltid varit.” Där lämnar jag Gunnar Johanssons syn på de här frågorna. Jag begär inte att herr Ekström eller någon annan från regeringspartiet skall ta upp alla de här frågorna i dag. Men jag nödgas konstatera att den inställning och brist på förståelse för de mindre företagens situation som regeringspartiet visar när det gäller de frågor vi i dag behandlar inger onda aningar inför behandlingen också av andra krav från folkpartiet i syfte att ta vara på allt det värdefulla som ligger i en livaktig småföretagsamhet. Det är det det handlar om —- om viljan att ta hand om idéer som ger sysselsättning och utveckling. Bland de åtgärder som regeringen aviserat för att hålla uppe sysselsättningen och stimulera investeringsverksamheten finns alltså också att reservera medel för Stålverk 80. Det är ett projekt som är föremål för en allvarlig förtroendekris. Skälen för en stor satsning i Norrbotten har varit två: att tillvarata en värdefull råvara för vidareförädling och att ta ett kravttag för att häva den långvariga undersysselsättningen i Norrland. Denna utgångspunkt för projektet Stålverk 80 är all heder värd. Från folkpartiet har vi också efter ingående granskning stött de planer som behandlades av riksdagen 1974. Det är därför värt att påpeka att den väldiga ballong som regeringen sedan dess blåst upp och som nu håller på att spricka med en serie smällar inte någonsin har varit föremål för riksdagens behandling. Här är inte tillfället att avkräva regeringen full redovisning. Vi kommer från folkpartiet i olika sammanhang envist att ställa alla frågor som svenska folket har rätt att få besvarade efter de senaste veckornas händelser. Låt mig bara ta upp ett par frågor som har ett klart samband med det vi i dag diskuterar, den ekonomiska politiken och hur sysselsättningen skall tryggas. Vad är det som måste vara avgörande när man tar ställning till en sådan här fråga? frågade sig industriministern i en debatt om Stålverk 80 i riksdagen förra året. Han svarade själv: ”Jo, det måste ju bl.a. vara möjligheterna att få avsättning för de produkter som man skall framställa.” Till priser som gör att verksamheten någorlunda går ihop, hade han kanske bort tillägga, men han gjorde det inte. Industriministern var vid det tillfället full av tillförsikt inför möjligheterna att sälja stålverkets hela produktion. Om man får tro de knapphändiga uppgifter som nått omvärlden så är det på den här punkten som regeringen numera kommit till en annan slutsats. Det man i dag lovar folket i Norrbotten är ett stålverk som är ungefär hälften så stort som" det industriministern talade om för ett år sedan. Ändå — och det är det märkliga — tycks man lova att sysselsättningen skall bli densamma. Hur är det möjligt? Den frågan bör finansministern eller någon annan besvara här i dag. För är det inte möjligt kommer ju sysselsättningsläget att helt förändras i Norrbotten. Och det är, som sagt var, hur vi skall trygga sysselsättningen som den här debatten i hög grad gäller. Industriministern slutade det anförande jag nyss citerade ur så här: ”Med en samhällspolitisk målsättning som går ut på arbete åt alla är en passiv statsorganisation utesluten.” Jag delar den uppfattningen. Men denna statsorganisation måste fördöma inte bara passivitet utan också aktivitet som kännetecknas av ryckighet och ofullständighet. Stålverk 80 har i Norrbotten uppfattats som vändpunkten efter år av konstant brist på arbete. I en informationsskrift om Stålverk 80 skriver den nu avgångne chefen John Olof Edström att NJA har intryck av att invånarna i Norrbotten, kommunerna, länsmyndigheterna och beslutande statliga instanser helhjärtat sluter upp för att göra Stålverk 80 till något av en vändpunkt för landsändan, socialt och näringspolitiskt. Det allvarligaste med händelseförloppet kring Stålverk 80 och regeringens handläggning av frågan är därför enligt min mening behandlingen av befolkningen i Norrbotten. Värre än inga löften alls, är löften som bryts. Hur har regeringen kunnat ta på sitt ansvar att i tal efter tal, vid besök efter besök i Norrbotten lova guld och gröna skogar på så lösa boliner som det nu visat sig vara? Jag hoppas att finansministern som svar på mina frågor inte frestas att ge nya fagra löften om sysselsättningen, som senare leder till nya besvikelser i Norrbotten. Regeringen har meddelat att en proposition om Stålverk 80 kommer till riksdagen under våren. Nu är det viktigare än någonsin att riksdagen ges rimliga chanser att pröva hållbarheten i det material vi skall fatta nya beslut på. Jag upprepar därför det krav jag tidigare för folkpartiets räkning ställt här i riksdagen på en särskild expertgrupp — en expertgrupp som ges möjlighet att ingående och allsidigt pröva hela materialet. Det är riksdagen som beslutar om kapitaltillskott. Med det beslutet står och faller hela projektet. Alla turer kring stålverksplanen har självfallet inte ökat förtroendet för regeringens handläggning. Det är därför ett angeläget krav att en fristående expertgrupp, för riksdagens räkning, fortlöpande får granska det material som har betydelse för bedömningen av vad som hittills hänt och för stålverkets vidare öde. Vi vill — jag vill gärna slå fast det — fullfölja planerna på ett stålverk i Luleå. Men vi vill undvika att invagga de anställda och befolkningen i Norrbotten i förväntningar, som senare inte visar sig kunna infrias. Det allmänna mål som väl alla strävar mot är, herr talman, att ge arbete åt var och en som efterfrågar förvärvsarbete. Dit har vi trots allt ännu lång väg. Många arbetstillfällen måste skapas, många hinder röjas ur vägen innan alla, män som kvinnor, unga som gamla kan se rätten till ett eget meningsfullt arbete som en verklighet. Hur snabbt detta mål skall kunna förverkligas hänger intimt samman med vårt sätt att förvalta de tillgångar vi disponerar över. Felaktiga satsningar, vare sig de sker i statlig eller i enskild regi, skjuter målet om arbete åt alla ytterligare en bit in i framtiden. Vi vet att vi har några kärva år framför oss. Det kommer att bli en grannlaga uppgift att både trygga en ökad realinkomst för den förvärvsarbetande delen av befolkningen i vårt land och trygga och förbättra villkoren för barn och äldre. Skall vi klara det måste vi undvika alla äventyrligheter i förvaltningen av den svenska ekonomin. Det är i det perspektivet vi måste se de olika åtgärder av större och mindre vikt som jag här har tagit upp.

Herr talman! Med den debattordning vi tillämpar har jag endast tre minuter på mig att bemöta de fyra föregående talarna. Hur skulle det vara om herrarna sökte dämpa sin iver att i dag diskutera Stålverk 80? Stålverk 80 är icke behandlat i finansutskottets betänkande nr 20, och det är det betänkandet som dagens debatt avser. Låt NJA:s styrelse sammanträda, och låt även styrelsen för Statsföretag AB sammanträda. Sedan kan vi återkomma till det ärendet. En spärrgräns vid 5 ". för fjärde fondstyrelsen är, vill jag påstå, en slumpvis vald siffra, som kom till på 1930-talet när det gällde försäk ringsbolagen. Det skedde i skuggan av den aktiebörsutveckling som vi då hade bakom oss, med Kreugerkraschen och mycket annat. Det är underligt att man anser att detta borde vara riktgivande också för fjärde fondstyrelsen. Med all aktning för finansutskottets ordförande, herr Åsling, skall jag använda min tid till att bemöta en del av de synpunkter han anförde. Jag har funnit att man från mittenpartiernas sida varit mycket angelägen om att i detta betänkande framhålla, att allt har skett på mittenpartiernas initiativ. Det är ändå, som jag framhöll i mitt huvudanförande, utifrån regeringens finansplan, reviderade finansplaner och stimulanspaket som riksdagen har format politiken. Den beredskapsplan som finansutskottet förordade under fjolåret var under bearbetning inom regeringens kansli långt innan. Inventering av tänkbara åtgärder pågick sedan slutet av 1974. Herr Åsling menar att det är en cynisk lek med ord när vi, som han säger, inte vill exemplifiera resonemanget om Arbete åt alla i bestämda tal. Nej, i stället är det en cynisk lek med ord, herr Åsling, att som ni tala om 400 000 nya jobb som skulle kunna skapas. Den siffran kom fram i en arbetsgrupp. Ni borde ha låtit den förbli i arbetsgruppen och inte ge människor uppfattningen att den siffran skulle kunna realiseras om ni fick ett annat inflytande. I början påstod ni att det var 270 000 människor som skulle sysselsättas i näringslivet och 130 000 i den offentliga sektorn. Sedan uppträdde den ena centerpartisten efter den andra och vred och vände på dessa siffror, och det förstår jag. Vad skulle dessa 270 000 nya människor i näringslivet vara sysselsatta med? Vilka varor skulle de producera? Skulle vi exportera, och var finns i så fall dessa exportmarknader? Skulle vi förbruka de producerade varorna inom landet? Hur skulle i så fall människorna ha råd att köpa alla de varor som centerns 270 000 arbetare producerade? Det är sådana frågor man måste ställa sig. Man skulle, såvitt jag förstår, i så fall vara tvungen att sänka skatterna för att människor skulle ha råd att köpa alla dessa varor. Men om man sänker skatterna, hur mycket pengar skulle det då finnas kvar till exempelvis vårdnadsbidrag på 10 000 kr, och andra förslag som ni har framfört utan att prestera någon täckning för?

Herr talman! Jag väntar fortfarande ett svar på frågan vad det är för fel med vårt partis krav om prisstopp på alla dagligvaror. Varför kan den socialdemokratiska gruppen inte ställa sig bakom ett sådant krav? Vad säger mittenpartierna, och varför är de motståndare till vårt krav? Att Arbetsgivareföreningen är motståndare till det, vet vi av dess agitation. Man säger att ett prisstopp är camouflage, att det är sockerpiller och att det är att lura sig själv att införa prisstopp. Arbetsgivareföreningen och, som vi här har hört, moderaterna vill alltså ha bort även de begränsade prisstopp som finns i dag. Det tycker jag husmödrarna och pensionärerna bör lägga på minnet. Det konstiga med arbetsköparna är bara att de i sin propaganda samtidigt kräver lönestopp. Det tror man alltså skall kunna vara effektivt. Men prisstopp avvisar man som camouflage eller sockerpiller. Ståndpunkten är avslöjande och inger verkligen inget förtroende. Konsumenterna har naturligtvis rätt att ställa det kravet på prispolitiken att den skall garantera ett effektivt prisstopp. Samtidigt som vissa livsmedel redan är prisstoppade vill regeringen nu höja matpriserna med 296. Det tycker vi strider mot vad man förut har lovat. Vi kan för vår del inte acceptera den prisstegringen. Den kommer ovanpå andra som också inträffar detta år och som hårt gnager på de förbättringar som löntagarna har tillkämpat sig. Vad som krävs är alltså enligt vår mening ett utvidgat och effektivt prisstopp på alla nödvändighetsvaror. Det är en politik som ligger i lönarbetarnas och de breda konsumentgruppernas intresse. Jag efterlyser, herr talman, fortfarande svar från den socialdemokratiska gruppen och mittenpartierna på frågan varför de inte vill försöka genomföra en sådan politik.

Herr talman! Jag kan förstå om herr Ekström vill dämpa ivern, som han säger, att diskutera Stålverk 80 i dag. Det är ganska uppenbart att den strävan finns från socialdemokratins sida nu. Men det är ofrånkomligt ändå att frågan kommer upp, eftersom vi här, i anslutning till finansutskottets betänkande, diskuterar investeringspolitiken och dispositionen av samhällets resurser inom näringslivet — Stålverk 80 är ju en mycket väsentlig del av denna insats från samhällets sida. Jag vill betona att vi inom centern tror att det är nödvändigt med en industriell satsning i Norrbotten för att säkra sysselsättningen i detta län. Men det måste finnas ett realistiskt och konkret beslutsunderlag innan man kan begära att riksdagen här skall kunna ta ställning. Det vore skäl i att finansministern redan i dag redovisar de anspråk på kapitalmarknaden som det nya stålverksprojektet kommer att ställa. Det är ganska naturligt att 5-procentsregeln när det gäller AP-fondens inflytande i företagen har kommit upp nu. Eftersom man fördubblar de tillgängliga kapitalresurserna måste man också fråga sig om de regler som reglerar AP-fondens arbete visavi de företag man stöder är till fyllest.

I direktiven till sysselsättningsutredningen säger arbetsmarknadsministern att en regional utjämning förutsätter tillskapandet av 300 000 äå 400 000 nya arbeten. I utredningen har man, när man analyserat situationen, funnit att man behöver lägga sig på sam ma nivå som centern för att ge en rimlig chans till arbete över hela landet. Till sist, herr Ekström: Inte ens här har socialdemokratin sina ungdomar med sig, därför att SSU-ordföranden Lars Engqvist ju i boken Ungdomsåret 1976 förklarar att det är nödvändigt att under 1970-talet tillskapa mellan 300 000 och 400 000 nya jobb.

Herr talman! Herr Ekström gjorde gällande att vi i dag inte hade anledning att diskutera Stålverk 80. Det är på sitt sätt riktigt. Men herr Ekström skall vara medveten om de ansträngningar vi har gjort under föregående år — t.ex. jag själv i tre interpellationsdebatter med industriministern — att få diskutera Stålverk 80. Det var mycket svårt att få något verkligt tillfälle till det. Beredvilligheten från socialdemokratins sida då att visa vad som egentligen hände eller inte hände var inte särskilt påtaglig. Dessutom finns det faktiskt en viss anledning att i dag peka på erfarenheterna av hur regeringen här har misskött sig i en viktig industriell satsning. Det finns anledning att göra det, eftersom en viktig fråga i dag är om man ytterligare en gång skall anslå 500 milj.kr. till staten för inköp av aktier på börsen för att på den vägen vidga den statliga maktkoncentrationen och det statliga inflytandet. Vårt ställningstagande i den frågan grundas bl.a. på de konkreta erfarenheter som finns från de fall där staten själv verkligen skall ha ansvaret för ett stort industriellt projekt. Det är riktigt att vi i dessa treminutersrepliker inte hinner gå in på alla stora frågor som tagits upp i de tidigare anförandena, men kvar står att herr Ekström i sitt huvudanförande och i sin replik icke visat att man på socialdemokratiskt håll har några nya grepp att ta för att råda bot på de allvarliga prisstegringar som vi har. Jag kan säga till herr Hermansson att vi inte nödvändigtvis syftar till att ta bort något prisstopp. Vad vi önskar är att avskaffa inflationen och prisstegringarna. Erfarenheterna visar dock att det s.k. prisstoppet inte utgör någon garanti mot inflation. Vi hade 11 96 prisstegring föregående år trots att det då var prisstopp på en rad varor. Regeringen har också vidgat prisstoppet på livsmedel. Men det hade inte gått mer än en vecka eller så innan man var tvungen att bevilja dispenser. Jag upprepar vad jag sade i mitt första inlägg: Om det är så lätt att råda bot på situationen med prisstopp, varför inför man då inte prisstopp på brevporton och på statens järnvägars biljetter? Herr Ekström sade i sitt inlägg att man, om man sänker skatterna, inte har råd med det ena och det andra. Ja, jag gör gällande att om vi höjer skattesatserna på det sätt som vi gör nu kommer det att motverka den ekonomiska utvecklingen i landet. Det är de reala resurser som här finns som är den enda garantin för att en reformpolitik skall kunna fortsätta. Er skattepolitik motverkar detta.

Herr talman! Den här debatten handlar ju i hög grad om sysselsättningen och hur vi skall kunna trygga den. I det sammanhanget har, som redan påpekats här, Stålverk 80 avgörande betydelse för norra delen av Sverige. Vidare aviseras i finansplanen ett betydande kapitaltillskott för denna investering, kanske den största vi haft i Sverige. Denna fråga hör alltså hemma i dagens diskussion, och det är därför jag har rest mina frågor, som jag hoppas kunna få besvarade. Sedan, herr talman, var jag litet förvånad över det resonemang som herr Ekström i sitt föregående anförande förde om inflationsproblematiken. Han ville där göra gällande att vi för vår del lägger hela ansvaret för den snabba inflationsutvecklingen på löntagarorganisationerna. Det är naturligtvis fel. Vi har påpekat att en stor bov i inflationsdramat är det nuvarande skattesystemet. Marginalskatter, bortfallande bostadsbidrag m.m. gör att löntagarna ständigt måste kompensera sig med stora lönetillskott för att få en liten reell inkomstförstärkning. De vill få den naturliga upplevelsen att det måste löna sig att arbeta. Det som förvånade mig mest var att herr Ekström tycktes mena att det är fel när vi säger i vår motion, att den kommande avtalsrörelsen kan genomföras inom ramen för det tillgängliga samhällsekonomiska utrymmet. Är det inte ett mål också för herr Ekström? Eller tycker herr Ekström möjligen att avtalsrörelsen skall spränga den samhällsekonomiska ramen? I finansplanen har jag noterat att det finns en annan syn på dessa frågor hos finansministern och regeringens talesmän. Där står det ordagrant: ”En ytterligare förutsättning är att avtalsrörelsen i framtiden kan genomföras inom ramen för det tillgängliga samhällsekonomiska utrymmet.” Det vore önskvärt att herr Ekström och finansministern senare sinsemellan ville klara ut vad regeringspartiets uppfattning i dessa frågor egentligen är. Att samma mål bör gälla alla andra åtaganden och förslag som reses och som ställer krav på samhällets samlade ekonomiska resurser ändrar ingenting i sak. Om vi inte eftersträvar återhållsamhet får vi betala det i inflation, och den 11-procentiga inflation vi har räcker sannerligen till. Tycker inte också herr Ekström det?

Herr talman! Det är alldeles klart att vi har samma mål: att hålla oss inom de samhällsekonomiska ramarna. Men vad jag i mitt huvudanförande var angelägen om att påpeka var att den borgerliga oppositionen vill skjuta skulden på löntagarorganisationerna. Det var den enkla sanningen som jag ville framhålla. Sedan vill jag ägna de här minuterna åt herr Burenstam Linder. Han var den här gången liksom alltid angelägen om att framhålla att det råder stor enighet på den borgerliga kanten. Men så är det ju inte. Att bli enig om allmänna riktlinjer, som inte säger särskilt mycket konkret, går ganska lätt, men i de vitala frågorna är ni djupt oense på den borgerliga sidan. På den moderata sidan säger ni nej till finansfullmakten på en och en halv miljard kronor, och ni säger nej till 500 milj.kr. till fjärde AP-fonden. Kan man då säga att det är enighet i de centrala frågorna i dag? Herr Burenstam Linder riktar stark kritik mot skatter och löner. Det är alldeles klart att ni gör det, eftersom ni inte har ställt er bakom överenskommelserna Haga I och Haga II, utan ni lämnade förhandlingarna båda gångerna. Därför är det klart att ni inte har mycket till övers för de uppnådda resultaten. Fjärde AP-fonden bedriver smygsocialisering och det är en spekulation i aktier med pensionärernas pengar, påstår ni. När ni för det resonemanget är det inte underligt att det kan komma insändare i tidningarna med frågan: Kan det vara rätt att man köper aktier för löntagarnas pengar? Skall inte de pengarna användas till pensioner? Ja, det är genom ert underliga och försåtliga resonemang som sådana funderingar kan komma upp! Kanske människor tror att dessa pengar finns i någon kassakista och att de inte är placerade i samhället. Första, andra och tredje AP fondernas kapital är till 34 96 ute i näringslivet och gör nytta och 44 96 finns i bostadslån osv. De pengarna finns där, och de förräntas, "men att säga att smygsocialisering förekommer, det tycker jag är någonting som herr Burenstam Linder borde hålla sig för god för. Staten får mer att säga till om genom att fjärde fonden köper aktier, sägs det vidare. Så är det ingalunda. Och det hävdas att vi driver upp börskurserna. Men vet herr Burenstam Linder om fjärde AP-fonden över huvud taget köper några aktier på börsen? Det borde man kanske veta innan man gör sådana påståenden. Och hur blir det om man begränsar till 5 986 och det kommer riktade emissioner i fortsättningen? Hur skall man kunna ta emot en sådan riktad emission, om man skall ha en begränsning till 5 96? Dessutom, allra sist: Fjärde AP-fonden har verkligen köpt aktier i små företag — i intressanta företag, som är utvecklingsbara och som därmed också kan vara till gagn för hela vårt näringsliv.

Herr talman! Det fanns en gång ett parti som talade mycket om jämlikhet. I dag skulle man nästan kunna ordna en frågesporttävling bland folk och fråga vilket parti det var. Ett viktigt jämlikhetskrav är en femte semestervecka för alla lönarbetande. Nu har jag sett i pressen att finansminister Sträng har sagt att den reformen inte går att genomföra nu; det finns inte ekonomiska resurser till den. Men vi vet ju att det finns stora grupper i det svenska samhället som redan har både fem, sex och sju veckors semester. Hur är det med exempelvis tjänstemännen i finansdepartementet och i andra statliga verk? Ja, de behöver inte nöja sig med fyra veckors semester. Varför skall då en arbetare, som står i tungt och hårt arbete, bara ha fyra veckors semester? Han har ju större behov av längre semester än den tjänsteman som har ett relativt lätt arbete jämfört med en byggnadsjobbare eller en gruvarbetare. Jag säger det här inte därför att jag vill beröva tjänstemännen en förmån som de kunnat tillkämpa sig, utan därför att jag tycker det är utomordentligt viktigt att vi får jämlikhet på detta område. Socialdemokraterna kritiserar här centern för parollen 400 000 nya jobb. Ett faktum är ju att det behövs mycket fler nya sysselsättningstillfällen än också den siffran för att alla skall kunna garanteras ett meningsfullt arbete 1980. Jag tycker därför att det är fel av socialdemokraterna att kritisera målsättningen att man kraftigt måste öka sysselsättningen. Det kan väl heller inte vara herr Ekströms mening att man skall göra det, fast det blir intrycket när han talar här. Bristen i centerpartiets politik är att man inte kan tala om, hur detta mål skall kunna nås. Det blir därför i centerpartiets tappning bara ett tomt löfte. Vpk har däremot i en utförlig motion talat om, hur man skall kunna genomföra ett stort sysselsättningsprogram, och mina kamrater kommer senare i debatten att grundligare gå in på den frågan. Herr Burenstam Linder sade i sin replik att han och moderaterna inte är ute efter att ta bort ett prisstopp. Men i sitt huvudanförande sade han faktiskt så här: Prisstopp är ett spel för galleriet, det är ett camouflage, det är att man lurar sig själv. Hur vill nu moderaterna ha det? Vill ni ha kvar det prisstopp som nu finns och med den nuvarande omfattningen? Den frågan kan besvaras med ja eller nej.

Herr talman! Jag förstår att herr Ekström av tidsskäl inte kunde komma tillbaka i frågan om sysselsättningen, även om den är mycket väsentlig. Bakgrunden till den debatt vi har här i dag är strävan att hålla sysselsättningen uppe, att trygga människornas rätt till arbete. Jag skulle i sammanhanget vilja ge herr Hermansson rätt, när han säger att om man skulle ha en maximal sysselsättning, skulle det behövas mer än de 400 000 nya jobb som vi har satt upp. som ett mål. Bakom kravet på 400 000 nya jobb ligger den av sysselsättningsutredningen fastslagna principen att om man skall erbjuda samma chans och samma möjligheter till arbete i landets skilda delar, måste man fram mot 1980 talet skaffa 400 000 nya arbeten. Det är alltså i och för sig ingen orimlig målsättning, så till vida har herr Hermansson rätt, det är helt enkelt vad man i en aktiv regionalpolitik, som centern förespråkar, ser som ett mål för de närmaste åren. Om man nu, som socialdemokratin gör, går ut i valet med målsättningen Arbete åt alla — man har den t.o.m. i valmanifestet — måste rimligen den frågan ställas, vad man i själva verket menar med detta. SSU-ordföranden anser tydligen att man skall acceptera vår målsättning, dvs. en regional utjämning, och ha målsättningen 400 000 nya jobb. Jag har inte fått svar av herr Ekström; jag vet att hans repliktid är slut, men jag hoppas att senare talare från socialdemokratisk sida klarar ut de här begreppen. Socialdemokratin är skyldig svenska folket ett besked om var man står i den här frågan. Är det långtidsutredningens eller sysselsättningsutredningens siffror man tänker lägga till grund för sitt framtida agerande? Man kan inte lämna folk i oklarhet i denna fråga.

Herr talman! Vi vill ha ett prisstopp i den bemärkelsen att man avskaffar de inflationsdrivande krafterna. När det gäller tron att man kan förbjuda inflationen bara genom att lagstifta mot den har vi alltför många exempel på att det inte fungerar. Herr Ekström sade att AP-fondens pengar är placerade i bostadslån, kommunlån och annat — helt riktigt. Men då måste också herr Ekström hålla med om att om man tar 500 milj.kr. från dessa placeringar för att köpa aktier på börsen, så blir det mindre pengar kvar till lån till kommuner och lån till mindre och medelstora företag, mindre pengar kvar till bostadslån. Det är en viktig anledning till att vi är emot detta. Herr Ekström säger att fjärde AP-fonden har köpt aktier i små, intressanta bolag. Jag vet inte om herr Ekström då tänker på Volvo som ett litet bolag eller Mo och Domsjö eller AGA. Är det herr Ekströms definition på små, intressanta företag? Herr Ekström uttryckte sig i alla fall på det sättet. Sedan vidhåller vi att en viktig anledning mot att ge AP-fonden pengar till köp av aktier är att vi inte vill, mot bakgrund av de praktiska erfarenheter man har, att staten skall få alltmer inflytande, vilket leder till en maktkoncentration. Herr Ekström förnekade att det skulle vara fråga om smygsocialisering. Men det står ju i det avsnitt av finansutskottets yttrande till skatteoch näringsutskotten, där herr Ekström m.fl. anmält avvikande mening, att det bör ”framhållas att fjärde fondstyrelsens förvärv av aktier medfört att samhället ——-— fått del i ägarinflytandet över företagen”. Ja, det är i så fall smygsocialisering. Det är helt riktigt, herr Ekström, att vi har varit kritiska mot vad herr Ekström kallade för de vid Hagaförhandlingarna uppnådda resultaten. Vi har varit kritiska därför att man inte uppnådde några resultat. Man kom överens om att man skulle ha ett nytt skattesystem. Har herr Ekström sett röken av ett nytt skattesystem? Man sade att man skulle genomföra en skattesänkning. Har herr Ekström inte kunnat se i statistiken att skatterna under föregående år faktiskt steg? Man sade att man skulle ta spjärntag mot inflationen. Att priserna stiger med 11 96, är det ett spjärntag mot inflationen? Nej, vi är kritiska mot Hagaöverenskommelsen därför att det inte var några resultat som uppnåddes. Det är en viktig anledning till vår kritik. Vad beträffar den borgerliga enigheten är det helt riktigt att vi mo derater på två punkter har säryrkanden, dels när det gäller AP-fonden — jag har redan förklarat varför — och dels när det gäller finansfullmakten, detta att regeringen skall ha tillstånd att utan att höra riksdagen göra av med 1,5 miljarder på olika projekt. Vi tycker att en rimligare politik i stället vore en skattesänkning. Men oenigheten på den borgerliga kanten kan inte vara särskilt stor här. Centerpartiet hade föregående år en motion där man gick emot finansfullmakten.

Herr talman! Herr Ekström frågar i sitt inlägg: Varför reagerar folkpartiet aldrig mot privat maktkoncentration? Jo, herr Ekström, visst gör vi det. Vi reagerar mot både statlig och privat maktkoncentration. Herr Ekström vet ju lika bra som jag att det inte är löntagarna som får inflytande genom AP-fonden. Det är några få personer, utsedda av regeringen i en central fondstyrelse i Stockholm. Om AP-miljarderna fritt får användas för att köpa upp det svenska näringslivet blir följden en väldig maktkoncentration, inte arbetsdemokrati. Vi arbetar för att de anställda skall få mer att säga till om i företagen. För att få den rätten att vara med och bestämma över sin egen arbetssituation skall de inte först behöva förse sig med kapital — den rätten skall de ha i egenskap av anställda. Och verkligt inflytande för de många verksamma ute i företagen runt om i landet, det är raka motsatsen till planhushållning via staten och centrala fonder. När det gäller den privata maktkoncentrationen, så har folkpartiet lagt fram ett långtgående program: Hårdare konkurrenslagstiftning. Mindre makt över näringslivet för de stora allmännyttiga stiftelserna. Bort med den nuvarande rätten för finansministern att utan insyn och utan motiveringar ge skattefavörer i samband med fusioner! Lätta bördan för de mindre företagen, så att de kan skärpa konkurrensen mot bjässarna! De här och andra viktiga krav tror vi verkligen skulle minska den privata maktkoncentrationen i näringslivet. Det räcker inte, herr Ekström, att ersätta den privata maktkoncentrationen med en statlig maktkoncentration.